Herr talman! Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt och nationalistiskt parti. Detta genomsyrar vår utrikespolitik. Vi närmar oss alltid olika områden med utgångspunkten att se till hela frågans komplexitet. Förändringar ska ske långsamt och vara väl avvägda.Vi har i budgetområde 5 genomlyst varje enskild budgetpost fördelat på vad vi anser vara viktigt. Vad avser budgetområde 5 anser vi, i likhet med resterande delar av riksdagen, att till exempel samarbetet i Östersjön, för att förhindra ytterligare försurning och utsläpp som negativt påverkar miljön i Östersjön, är av största vikt att stödja.För ett socialkonservativt parti är förvaltarskapstanken en vital del som spelar en avgörande roll i våra ställningstaganden. Vi ansvarar för att överlämna ett samhälle till våra barn och barnbarn och till kommande generationer svenskar som är lika blomstrande som i dag - detta sett ur flera aspekter, inte minst miljöaspekten.Naturen är en vital del av den svenska folksjälen, och det är ett faktum att svenskarna är ett naturälskande folk.Vi ska värna vår natur, såväl skogar, insjöar som älvar och självfallet även Östersjön. Vi har förpliktelser att ta ansvar för naturen och miljön i vårt närområde. Förhoppningen är att fler länder i resterande del av världen tar efter detta och förvaltar det arv vi givits och överlämnar ett hållbart samhälle även till kommande generationer.Ett område som är extra prioriterat för oss och som genomsyrar vår utrikespolitiska hållning är fördjupandet av det nordiska samarbetet. Vad avser internationell samverkan i en större helhet är detta väldigt viktigt. Vi har lagt fram flera skarpa förslag för att fördjupa det nordiska samarbetet, vilket inte minst vår motion om att materialisera en försvarsallians med Finland visar - en politisk inriktning som vårt östra broderfolk verkar dela. Dels finns det en folklig majoritet i Finland för en sådan allians, dels har försvarsministern i Finland i en intervju nyligen öppnat upp för ett sådant förbund. Med hänsyn till vår Nordenvänliga hållning önskar vi även se en förstärkning av anslaget vad avser nordiskt samarbete i utgiftsområde 5. Till skillnad från de rödgröna och borgarna vill vi att detta anslag ska uppgå till 23 miljoner kronor i stället för det föreslagna som ligger på ca 13 miljoner kronor. Det är en ökning av anslaget med ungefär 76 procent. Vi vill stärka det nordiska samarbetet inom sådana områden som kultur, djurskydd och det säkerhetspolitiska området.

Herr talman! Jag, som alla som följer svensk politik, är vid här laget mycket medveten om att riksdagen just nu hanterar en speciell och annorlunda situation när det gäller budgetbesluten. Ett förslag som egentligen inte skulle ha haft majoritet har fått majoritet genom att ett parti som säger sig värna traditioner har agerat på ett otraditionellt sätt. Det får naturligtvis de ta sitt ansvar för.Inom just det här utgiftsområdet om internationell samverkan kan jag konstatera att skillnaden mellan de två huvudalternativen är att i regeringens budget - som har lagts fram av Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet - anslås 20 miljoner kronor mindre än vad de fyra borgerliga partierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, har föreslagit. Men totalt sett på hela statsbudgeten är det stora skillnader mellan de två stora politiska blocken i svensk politik, även om det på det här området råder en relativt stor enighet.Som jag sade är det en speciell situation. Vi socialdemokrater har valt att konsekvent i olika utskott avge särskilda yttranden till förmån för det budgetinnehåll inom respektive ram i vårt budgetförslag som regeringen har lagt fram för riksdagen.Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna agerar olika i olika utskott. I vissa utskott reserverar de sig, i andra utskott avger de särskilda yttranden. De är alltså inte konsekventa i sitt stöd till den budget som de har valt att stödja rambeslutet kring här i riksdagen.Detta är en liten förklaring till vad som händer just nu och vad det får för praktisk påverkan på olika politikområden när man nu - som i det här fallet - ska hantera innehållet i ett utgiftsområde. Men vi socialdemokrater har valt att agera så konsekvent som möjligt och därför har vi inte reserverat oss i det här betänkandet.

Herr talman! Världen omkring oss förändras i snabb takt. Globalisering, urbanisering och digitalisering skapar nya möjligheter, men också enorma utmaningar. Det är en oroligare värld vi ser där antalet konflikter har ökat på kort tid. Allvarliga kriser och konflikter pågår i Irak, Syrien, i Nordafrika, i Mali, i Centralafrika och på många fler ställen runt om i världen. Dessa kriser är akuta humanitära kriser.I vårt närområde har Rysslands aggressivitet tilltagit. Rysslands agerande i Ukraina visar att landet inte drar sig för att med militära medel ändra ett annat lands gränser. Rysslands annektering av Krim och militära angrepp på Ukraina utmanar hela den freds och säkerhetsordning som vi har försökt att bygga upp efter det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning.Herr talman! Globaliseringens effekter påverkar Sverige och oroligheter i omvärlden påverkar Sverige, och det ställer krav på svensk utrikes och säkerhetspolitik. Det är mot denna bakgrund vi i dag ska debattera utgiftsområdet om internationell samverkan.Herr talman! Det är bara genom starkare samarbete som Sverige kan möta de utmaningar som vi står inför. Nya moderaterna och Alliansen förespråkar ett starkare samarbete inom EU, ett starkare samarbete med våra nordiska och baltiska grannländer. När allvarliga situationer och kriser uppstår måste vi i Sverige vara beredda att bidra till den internationella säkerheten. Därför måste vi vara redo att under ledning av FN, EU eller Nato delta med militära förmågor i fredsfrämjande insatser runt om i världen.Vi vill se ett EU som är en stark kraft för demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och hållbar utveckling i världen. Trots att EU sammantaget har många utrikespolitiska och säkerhetspolitiska instrument till sitt förfogande är samarbetet inte tillräckligt starkt, samstämmigt och effektivt för att kunna spela sin fulla roll på den internationella arenan. Vi vill se en förstärkt utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i det gemensamma europeiska intresset. En sådan stärkt gemensam politik kräver kompetens, kunnande och ett stärkt förtroende för EU:s institutioner.Vi vill att Sverige fortsätter att driva på i arbetet med det östliga partnerskapet och att EU ska vara öppet för alla de europeiska länder som vill och förmår leva upp till de krav som ställs för medlemskap. Ambitionen är att Europeiska rådet under nästa år ska anta en strategi för unionens globala agerande, och det välkomnar vi. Herr talman! Sverige bör fortsätta att stärka samarbetet. Det gäller samarbetet inom Norden och mellan världens länder i FN. Där ska Sverige vara en aktiv kraft. Förmågan i FN-systemet att hantera freds och statsbyggande måste stärkas, men Sverige måste också fortsatt driva på för en effektivare användning av FN:s resurser i fråga om resultatstyrning, ansvarsutkrävande, öppenhet och granskning. Hela utskottet ser positivt på att arbetet för att främja Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018 nu intensifieras.Herr talman! I regeringsförklaringen den 3 oktober i år fick vi en del utrikespolitiska och säkerhetspolitiska överraskningar. I regeringsförklaringen sa statsministern att Sverige skulle erkänna Palestina, och det har regeringen nu gjort.

Samma sak upprepades i budgetpropositionen för 2015. Det är olyckligt i form, eftersom vi brukar försöka skapa breda lösningar när det gäller säkerhetspolitik, och det är olyckligt i sak.Herr talman! Det oroliga läget i vårt närområde gör att vi måste fortsätta att utveckla vår utrikes, försvars och säkerhetspolitik. En viktig del i det arbetet är att se hur vårt partnerskap med Nato kan utvecklas. Sverige slöt i september i år ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Ett svenskt deltagande i Natoledd övningsverksamhet och utbyte av erfarenheter rustar Sverige inför eventuella framtida insatser. För oss i Alliansen är det fullt logiskt att utveckla partnerskapet med Nato i tider som dessa.Tomas Bertelmans utredning om Sveriges försvarspolitiska samarbeten, som efterfrågades av Försvarsberedningen, redovisades nyligen. Utredningen sätter fokus på den centrala frågan om Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Enligt Bertelman bör frågan om ett svenskt Natomedlemskap prövas intressebaserat, helst tillsammans med Finland. En sådan utredning skulle kunna ge hållbara säkerhetspolitiska svar för framtiden. Vi moderater tycker därför att regeringen borde tillsätta en sådan utredning inom kort. De fyra allianspartierna har också ett särskilt yttrande om det.Inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan, som vi debatterar i dag, har vi en skillnad på 20 miljoner som handlar om stöd till freds och säkerhetsfrämjande verksamhet. Det är en liten del av det samlade stödet, men det vore förstås olyckligt om det skulle få gå igenom. I en orolig omvärld behöver vi mer samarbete, och inte minst behöver vi stödja internationella organisationer som sysslar med och driver freds och säkerhetsfrämjande verksamhet. Vi fick inte riktigt svar på vad som skulle drabbas av neddragningarna.
Herr talman! År 2008 överföll Ryssland Georgien. Nu har de intervenerat i Ukraina. Karin Enström satt som försvarsminister i den borgerliga regeringen, framför allt under den sista mandatperioden.Under de åtta år som borgerligheten styrde har vi sett en försvarsmakt som gått från dålig till urusel. Genom en oansvarig försvarspolitik har ni, Karin Enström, bidragit till något som skulle kunna liknas vid en systemkollaps. Vi kan i dag inte försvara Sverige mer än på ett ställe i eventuellt en vecka, om IO 14 är uppfylld, vilket den inte är i dag.Avskaffandet av värnpliktssystemet var den sista dolkstöten för att ta död på Försvarsmaktens förmåga. Ni har inte tagit hänsyn till de varningar som Ryssland flaggat med. De har varnat Sverige och Finland för att närma sig Nato, att söka medlemskap i Nato. Ukraina och Georgien flaggade 2008 för att vilja gå med i Nato, och Ryssland kan mycket väl ha haft det som ett avgörande skäl för att intervenera i länderna. I och med att vi inte har ett försvar så att vi kan värja oss mot ett ryskt angrepp är det ganska oansvarigt att närma sig Nato på det sätt som ni vill göra, genom en utredning och tydlig Natolobbning.
Herr talman! Det verkar som om Sverigedemokraterna inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. Ett argument mot ett eventuellt framtida svenskt Natomedlemskap är att det inte vore bra, för då skulle vi kunna reta Ryssland. Sverige ska vara väldigt tydligt i denna fråga, och regeringen, också den rödgröna regeringen, har varit mycket tydlig med att det är Sverige som bestämmer över sin utrikes och säkerhetspolitik. Det tycker jag är bra, och så ska det självklart vara.Jeff Ahl vill ha en försvarsdebatt här. Den ska föras när vi har försvarsdebatten. Jag tycker att det är ett hån mot dem som tjänstgör i den svenska Försvarsmakten att beteckna dem som urusla. Det skulle jag inte ha gjort om jag hade varit Jeff Ahl.Det fanns många goda argument för att göra den genomgripande reform som beslutades i den här kammaren år 2009. Det skedde efter ett gediget utredningsarbete. Vi hade en annan säkerhetspolitisk situation jämfört med vad vi hade haft tidigare. Det var dags att reformera försvaret. Ett av syftena var självfallet att stärka försvarsförmågan. Under det senaste året har vi fått ett annat läge. Sedan i våras har vi ett helt annat säkerhetspolitiskt läge i Europa, och det måste vi givetvis dra slutsatser av. En av slutsatserna är att vi fortsatt måste stärka vår försvarsförmåga. En annan slutsats är att vi behöver se över våra internationella och våra försvarspolitiska samarbeten.Sverigedemokraterna har en helt orimlig syn på vilka pengar som skulle kunna användas till att förstärka försvarsbudgeten. Det finns inget annat parti i riksdagen som har de pengarna. Det är Sverigedemokraternas låtsaspengar som ska tjänas in på minskad invandring, för det är det som hela er politik går ut på, Jeff Ahl.

Herr talman! Jag har själv varit en del av den försvarsmakt som ni, Karin Enström, har förstört. Jag har inte anklagat dem som är aktiva i Försvarsmakten för att vara dåliga. De jag anklagar är Karin Enström och Moderaterna, och den övriga borgerligheten, för den oansvariga politik de genomförde. Avskaffandet av värnplikten har inte inneburit den kvalitetsförbättring som ni påstod. IO 14 är fortfarande inte uppfylld, och om IO 14 vore uppfylld skulle vi kunna försvara oss på en plats i en veckas tid. Det är inte ansvarig säkerhetspolitik.Det var du själv som drog upp Natofrågorna när du stod i talarstolen, och då är det också fullt rimligt att jag ifrågasätter er ambition med Nato.Återigen, det försvar vi har i dag är inte kapabelt att möta en eventuell rysk aggression. Ryssland har varnat Sverige och Finland. Ryssland har ingripit i Ukraina. Ryssland har angripit Georgien. Båda dessa senare länder flaggade för ett Natomedlemskap. Ett land angriper inte ett annat av enbart ett skäl, men att man flaggar för ett medlemskap i Nato kan mycket väl vara ett tungt vägande skäl för Ryssland med dess imperialistiska politik.Det Karin Enström och Moderaterna under en längre tid misslyckats med är att göra en rimlig bedömning av Ryssland och det ryska hotet. Först nu när det blir alldeles uppenbart, när det inte längre går att mörka, tar man det på allvar. Georgien 2008 borde ha varit en ögonöppnare. Det var det inte. Det är oansvarigt att över huvud taget tala om ett närmande till Nato när det är så uppenbart att Ryssland har en imperialistisk doktrin som de följer, och det kan mycket väl ha varit en avgörande punkt för att intervenera i både Ukraina och Georgien.
Herr talman! Jag har inte fått något svar på Sverigedemokraternas logiska kullerbytta, att det bästa skälet för att inte samarbeta med andra länder och inte se över våra säkerhetspolitiska vägval är att vi inte ska reta Ryssland. Det tillvägagångssättet ställer varken jag eller, som jag tror, övriga partier i Sveriges riksdag upp på. Vi ska fatta våra egna beslut. Vi ska stärka vår försvarsförmåga.Vi ska också se över våra internationella samarbeten, för det är endast i samverkan med andra som vi kan bygga säkerhet. När vi gör det ska vi ha breda överenskommelser.

Att Sverige vid något tillfälle i modern tid skulle klara sig ensamt mot en militär supermakt har det aldrig varit fråga om.

Men jag måste erkänna att jag förstår och inser varför man inom de borgerliga partierna känner sig manade att lyfta frågan. I budgeten finns ett ställningstagande om att den nuvarande regeringen inte avser att söka medlemskap i Nato.

Vi bedömer att det finns ett parlamentariskt stöd med ganska bred marginal för att inte söka medlemskap.Vår bedömning är att Centern och Kristdemokraterna är delade i frågan, men i sin delning har de ändå enats om att en utredning skulle kunna vara en väg. Folkpartiet brukar traditionellt vara mycket starka förespråkare för ett svenskt Natomedlemskap, medan ni moderater får sägas driva frågan passivt - hur man nu driver någonting passivt.
Herr talman! Kenneth G Forslund har rätt i sin analys. Det här är ett betänkande som handlar om utgiftsområde 5. Samtidigt handlar det just om internationellt samarbete. När regeringen var så tydlig med att berätta vad man inte skulle göra - det är inte så vanligt i budgetpropositioner, särskilt inte på det säkerhetspolitiska området - var det viktigt att ta upp frågan. Vi inser att den kommer att komma tillbaka, inte minst i den diskussion och det arbete som vi ska ha när den försvarspolitiska inriktningspropositionen kommer och det beslut som bör fattas under detta år ska genomföras.
Herr talman! Karin Enström ska få en ny chans att svara på min andra fråga.

Det finns i Natostadgan en artikel 5 om automatiska solidaritetsklausuler som fungerar dåligt med den svenska traditionen att fatta beslut om hur vi ska hjälpa och stödja andra länder vid olika behov.Det andra är att Nato bygger sin strategiska planering på vissa medlemsstaters innehav av kärnvapen. Den regering som styr Sverige nu deltar aktivt i det internationella arbetet för att avskaffa kärnvapen i världen.

Herr talman! Det som vi har sagt, inte minst efter de slutsatser som Försvarsberedningen i samsyn kom fram till, är att det behöver göras en utredning av Sveriges försvarspolitiska samarbeten. Utredningen tittade på hur våra säkerhetspolitiska vägval ser ut i dag. Kan man utvärdera solidaritetsförklaringen? Kan man utvärdera vårt partnerskap med Nato? Hur trovärdig är vår försvarsförmåga? Hur trovärdiga är försvarssamarbetena?Det vi då föreslår är att vi ska diskutera och utreda detta vidare.

Det är just därför som man genomför ett utredningsarbete.Jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt. Jag tror att vi skulle lära oss mycket av det. Vi kommer att få skäl att återkomma till frågan. Hur det än är lever vi i en orolig tid, och vi behöver se om vårt hus. Det innebär att vi måste stärka vår försvarsförmåga och se över våra internationella samarbeten.